Herr talman! Jag hade inte några större förhoppningar om att jag skulle kunna övertyga Kjell Nordström om det orättvisa i den nuvarande skogsvårdsavgiften. Men den argumentering som Kjell Nordström åstadkom tyckte jag var i svagaste laget. Han säger bara att skogsbruket skall bära sina kostnader i vid mening. Då kan man fråga sig hur vid mening det rör sig om. För det finns naturligtvis inga gränser för den vida mening enligt vilken Kjell Nordström tycker att man kan lägga pålagor på skogsbruket. Det får vara någon rimlig proportion mellan de avgifter man lägger på vederbörande näringsidkare och de fördelar som dessa kan vänta sig. Jag påtalade i mitt förra inlägg hur man tidigare kunde räkna med vissa förmånliga serviceåtgärder, t.ex. från skogsvårdsstyrelserna, men att man i dag som skogsägare får betala sådana till fullo. Det föreligger således en mycket svag argumentering från Kjell Nordströms sida.
Herr talman! Vi anser att det finns en mängd skäl för att förändra skogsbeskattningen och införa ett system, där man beskattar skogens tillväxt i stället för avverkningsinkomsterna. Det finns mycket som talar för att detta är ett bättre system, bl.a. kravet på en bra virkesförsörjning. Ett sådant system inför man inte över en natt eller den dag då man konstaterar att virkesförsörjningen krånglar. Vad som kommer att hända är att man i ren panik försöker få till stånd ett åtgärdspaket, där bl.a. olika avgifter, stöd eller straffavgifter kommer att införas. Vi vet sedan tidigare när ett sådant avgiftssystem planerades att olika felberäkningar och uppskattningar hade gjort att detta system om det hade införts skulle ha kunnat medföra mycket stor skada för skogsbruket.

Strukturutredningens och dödsboutredningens förslag får vi tillfälle att återkomma till och diskutera när den dagen kommer. Men jag vill redan nu säga att man mot de förslagen kan resa ganska stora betänkligheter.

Herr talman! Angående skogskontoreglerna, som Karl Björzén talade om, kan jag säga att de nog egentligen inte är ett så stort problem. Sedan vi behandlade detta ärende i utskottet har jag varit i kontakt med företrädare för LRF, banker och skogsägare, och hör och häpna — de kände inte till de nuvarande reglerna som försvårar möjligheterna att flytta pengar insatta på skogskonto från en bank till en annan. Och det var ändå personer som sysslar med dessa frågor rätt ofta. Det vittnar om att frågan kanske ändå inte är av den dignitet som sägs här. De flesta skogsägare har som regel, liksom alla andra, sina affärer i en och samma bank och flyttar inte så ofta mellan bankerna. Karl-Anders Petersson tog upp skogsvårdsavgiften och frågade i hur vid mening man kunde tänka sig att skogsbruket skulle bidra till sina egna kostnader. Skogsvårdsavgiften beräknas inbringa runt 420 miljoner. I budgetpropositionen för jordbruksdepartementet redovisas att skogsbruket kostar statskassan 588 miljoner. Om man räknar in alla kostnader för skogsbruket är vi alltså ändå med och betalar en del via andra skatter. Jag måste säga att det hedrar folkpartiet att man inte har ställt upp på det här förslaget. John Andersson tog återigen upp frågan om en översyn av skogsbeskatt ningen för att motverka för låg avverkning. Om man skall komma till rätta med det problemet krävs det, som jag har redovisat tidigare, säkert flera olika åtgärder. Jag tänker bl.a. på de frågor som utredningen om bättre struktur i jordoch skogsbruk behandlar; även de frågor som behandlas av dödsboutredningen kan ha betydelse. Det är alltså säkert inte så enkelt att man med ett enda grepp kan lösa det här problemet — det får säkert angripas på olika sätt.

Herr talman! Kjell Nordström sade att han hade talat med någon på LRF och med bankfolk, och de hade inte känt till det förhållandet att man inte fick flytta medel på skogskonto från en bank till en annan. Men det är väl så att när man under mycket lång tid haft bestämmelser som omöjliggjort sådan flyttning har heller ingen flyttning kommit till stånd. Och det är kanske inte heller rätt personer han har tillfrågat. Jag vill rekommendera honom att innan ärendet nästa gång kommer till utskottet vända sig till mindre skogsägare ute i landet och höra vad de har för synpunkter och erfarenheter.
Herr talman! Kjell Nordström talade om att man använder 588 miljoner för skogsbrukets vidkommande, men då är ju frågan vad man räknar in i skogsbrukets kostnader. Skatteutskottet har tidigare i ett betänkande slagit fast att insatser för skogsbruket med regionalpolitiska inslag får betalas av dessa avgifter. Då är frågan som jag tidigare ställde berättigad: Hur vida skall dessa ramar vara? En sådan formulering gör det naturligtvis möjligt att i sammanhanget tillämpa mycket vida ramar. Skall vi räkna in större delar av de regionalpolitiska insatserna kan vi naturligtvis komma att få lägga ännu större avgifter — punktskatter och straffskatter — på skogsägarna.

Herr talman! Karl Björzén var orolig för att jag hade talat med fel personer. En var LRF-ombudsman. Jag frågade inte skogsägarna hur många hektar de hade, men vad jag kunde förstå hade en del av dem inte så värst många hektar, så de var nog rätt representativa. Karl-Anders Petersson frågade hur vid skogsvårdsavgiften skall bli. Ja, den skall, som redovisas i förslaget, vara 0,8 Zo. Något annat förslag föreligger inte. Där går alltså gränsen: 0,8 Ko.

Herr talman! I motion 243 har vi hemställt att riksdagen hos regeringen begär förslag om förändrad beskattning av skog i syfte att öka skogsavverkningen. Bakgrunden till motionen är att det i dag avverkas alltför litet skog samtidigt som virkesimporten har ökat. Det är så att denna alltför låga avverkning dels är negativ för Sveriges bytesbalans, dels ökar arbetslösheten, inte minst i glesbygd, alldeles i onödan. Dessutom riskeras den framtida utvecklingen inom skogsoch träindustrin. Med tanke på den stora betydelse som skogsnäringen har för Sverige är det rimligt att skogsoch träindustrin får en fastare grund att stå på. Den nuvarande situationen innebär att industrin ibland inte vet om det går att få fram tillräckligt med råvara eller inte. Det kan minska investeringsbenägenheten. Ökade skogspriser är ingen lösning för att höja avverkningen, därför att det försämrar vår konkurrenskraft och skulle på sikt driva upp markpriserna. Som jag ser det innebär dagens utformning av skogsbeskattningen att avverkningen till en del styrs utifrån enskilda skogsägares dagsaktuella privatekonomi. I områden där andelen sterbhusägda skogar är omfattande, som i exempelvis Dalsland, talar mycket för att avverkningen är lägre än i andra områden. Det talas i dag mycket om vårt gemensamma ansvar för landets ekonomi. Då finns det anledning att fråga sig vilket ansvar de tar som inte avverkar den skog som borde avverkas, utan är med om att tvinga fram en kraftig ökning av virkesimporten. Jag tror det borde gå att finna tekniska lösningar för en skogsbeskattning som stimulerar till mer avverkning. Jag menar att det finns anledning att noga pröva de förslag som träfacken presenterat innebärande beskattning av tillväxten. Nu avstyrker utskottet motionen med hänvisning till överväganden som pågår inom regeringen. Men utskottet vill inte utesluta åtgärder om skogsindustrin inte får råvarubehovet tillgodosett. Jag anser att situationen redan nu är sådan att både snabbt verkande och mera långsiktigt inriktade åtgärder är aktuella. Jag hoppas därför att regeringen noga följer utvecklingen och lägger fram förslag.

Herr talman! Jag anser att Arne Andersson i Ljung underskattar problemen och speciellt de problem som jag hänvisade till i vår gemensamma valkrets, där situationen är allvarlig när det gäller virkesförsörjningen. Jag tycker att det finns anledning att se såväl till skogsägarnas som till industrins, till de anställdas och till landets intressen i en fråga som denna.

Herr talman! Senaste gången riksdagen behandlade frågan om lag beträffande ideella föreningar — det var den 20 november förra året —- inledde jag mitt anförande med att påstå att en lämplig rubrik för överläggningsämnet, som återkommer år efter år, kunde vara ”den obotfärdiges förhinder”. Jag tänkte då på den kända berättelsen i Bibeln om dem som blev inbjudna till gästabud men som urskuldade sig med allehanda förhinder — ”jag haver köpt ett jordagods”, ”jag haver köpt fem par oxar”, ”jag haver tagit mig hustru”. Först en kort introduktion för dem som tillkommit under resans gång. Med ideell förening avses en form av juridisk sammanslutning, som inte är att anse som aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller ekonomisk förening. Många ideella föreningar är rika och mäktiga, t.ex. arbetsgivarföreningar, fackföreningar och branschsammanslutningar. För ideella föreningar finns det, mirabile dictu, inga som helst rättsregler, till skillnad från vad fallet är beträffande alla de andra typerna av associationer som jag räknade upp. Avsaknaden av regler gäller främst den centrala relationen mellan den enskilde och föreningen beträffande - möjligheten att få ett beslut från föreningens sida prövat, - rätten att slippa bli ansluten till en förening mot sin vilja. Denna iögonenfallande brist på regler, normer, kan obestridligen vara till klar nackdel för den enskilde, vilket framgår av färska exempel. I mitt förra anförande i kammaren i detta ämne företog jag en ingående analys av rättsläget i de olika hänseenden som jag nyss räknade upp. En sammanfattning återfinns också i den motion från min sida som är en av de motioner som ligger till grund för betänkandet. Jag finner det därför, herr talman, meningslöst att ännu en gång framföra mina argument. Det är nämligen inte, såvitt jag förstår, argumentens styrka i sig som bestämmer mina meningsmotståndares position, utan det är fråga om andra bevekelsegrunder. Socialdemokraternas vaktslående om intresseorganisationerna i det avseende som det här är fråga om är enligt min mening ett uttryck för en närmast korporativistisk åskådning. I förarbetena till vår regeringsform uttalas emellertid att den offentliga makten skall utgå från folket och inte från organisationerna och att ett korporativt styrelseskick är främmande för grundlagen. Fackföreningarna åtnjuter en central ställning inom arbetsrätten. Lagen om medbestämmande i arbetslivet är det kanske främsta exemplet härpå, men även lagen om anställningsskydd och studieledighetslagen förtjänar att omnämnas i sammanhanget. Det är betecknande nog fackföreningen men inte den enskilde som tillerkänns en stor del av rättigheterna i de angivna lagarna. Fackföreningens privilegier visar sig också däri att ett kollektivavtal kan sätta de arbetsrättsliga lagarna ur spel. Kollektivavtalet tar nämligen över lagen i vissa hänseenden, något som kan te sig överraskande från den eljest självklara synpunkten att lagen bör behandla alla lika. Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren slutligen förbinda sig att ej anställa personer, som inte tillhör en avtalsslutande arbetstagarorganisation . Fackföreningens maktställning spänner emellertid över vidare områden än själva arbetsrätten. Fackföreningen har sålunda kommit att få offentliga förvaltningsuppgifter. Det kan t.ex. vara fråga om ledamöter i arbetsdomstolen, i olika myndigheter och i offentliga utredningar. De organ som sålunda tillagts rätt att besluta i offentliga angelägenheter och som även i övrigt med samhällets stöd blivit utrustade med makt och inflytande saknar, som jag framhållit, själva offentliga regler för sin verksamhet. Utanför fackföreningarnas maktsfär finns det intresseorganisationer där situationen i vissa hänseenden är densamma, ett påstående som jag närmare utvecklat i min motion K201, som har rubriken Korporativismen och statsskickets grunder. Sammanfattningsvis är det två olika ideologier som står emot varandra, två olika samhällsåskådningar. Inställningen till relationen mellan den enskilde och kollektivet, korporationen, är bara ett av uttrycken härför. Den borgerliga reservationen för sin del ställer den enskilde medborgaren i centrum. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation, som går ut på att det åtminstone skall tillsättas en utredning i ärendet.

Herr talman! Praktiskt taget alla vi svenskar är medlemmar i någon eller några ideella föreningar. Det gäller exempelvis idrottsföreningar, fackliga organisationer, nykterhetsorganisationer, frikyrkliga samfund, politiska partier eller välgörenhetsorganisationer, för att nämna några exempel. Även om medlemskap är helt frivilligt är det praktiskt taget nödvändigt i vårt moderna samhälle att tillhöra organisationer för att man skall kunna hävda sina intressen och rättigheter. Att tillsammans med kolleger inom sitt yrke vara fackligt organiserad i syfte att hävda sina gemensamma intressen är numera självklart såväl för anställda och arbetsgivare som för egenföretagare. Likaså är medlemskap i någon förening i de flesta fall en förutsättning för att man skall få tillfälle att delta i ideellt arbete eller för att tillgodose önskemål att utöva hobbies och andra fritidsaktiviteter. Ideella föreningar har alltså avgörande betydelse för oss alla som enskilda människor. På motsvarande sätt har föreningar organiserade som ideella synnerligen stor betydelse för vårt samhälle. Det gäller dels därför att föreningar anförtrotts viktiga samhällsuppgifter, dels på grund av att föreningarna genom sitt stora medlemsantal och sina resurser i övrigt har ett avgörande inflytande på samhället, dess förändringar och utveckling. Trots att ideella föreningar har så stor betydelse både för medlemmarna och för samhället saknas lagreglering på området. Frågan om någon form av lagstiftning för ideella föreningar har behandlats av riksdagen under många år. Fram till 1983 avvisades dessa krav med hänvisning till pågående utredningsarbete, gällande arbetsrätt, stiftelser och ekonomiska föreningar. Vi i centern ingick då i den majoritet som ansåg att nämnda utredningsarbete skulle avvaktas innan man tog ställning till eventuell lagstiftning gällande ideella föreningar. Detta utredningsarbete är nu sedan flera år avslutat, och därför bör riksdagen ta ställning till frågan om lagstiftning i form av ramlag eller motsvarande gällande ideella föreningar. I en sådan lagstiftning skulle bl.a. finnas grundläggande regler om medlemmars och organisationers rättigheter och skyldigheter, t.ex. rätt till inträde och kvarstannande i och avgång ur förening samt rättigheter vid hot om uteslutning eller vid uteslutning. Dessutom borde det finnas regler för t.ex. minoritetsskydd, ekonomi och revision, skadeståndsskyldighet, ansvar för ingångna förbindelser och upplösning av förening. Att vissa regler är nödvändiga för att stärka medlemmarnas rättigheter visas av kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Det sker årligen kollektivanslutning av hundratusentals fackföreningsmedlemmar, varav åtskilliga sympatiserar med andra partier. Frågan om skydd för den enskilde mot kollektivanslutning behandlas årligen av konstitutionsutskottet. Ett annat område inom vilket vi krävt ökat skydd för den enskilde gäller förbud mot blockader av enmansföretagare utan anställda. Våra krav på detta område behandlas av arbetsmarknadsutskottet. Flera händelser under senare år har aktualiserat frågan om behov av lagstiftning i övrigt för att skydda medlemmarnas ställning och för att fastställa regler och skyldigheter. Som exempel på sådana händelser kan erinras om uppmärksammade fall dels av uteslutning eller hot om uteslutning av medlemmar, dels av vägran om utträde. Andra exempel är fall där föreningar har avtalat med visst försäkringsbolag om kollektiva försäkringar för sina medlemmar utan att ha inhämtat medlemmarnas samtycke. När det gäller den lagstiftning som ligger inom ramen för lagutskottets uppgifter har jag gett några exempel på vad sådan kan innefatta. En sådan lagstiftning får inte på något sätt utgöra hinder för föreningslivet. Som jag nämnt har föreningslivet en avgörande betydelse för den enskilde och för samhället och är därigenom en omistlig del av vårt svenska folkstyre. Som vi framhåller i vår reservation måste en viktig utgångspunkt för utredningsarbetet gällande den av oss begärda lagstiftningen vara att variationsrikedomen inom föreningslivet ej får begränsas och att det är angeläget att verksamheten inom föreningslivet och organisationsväsendet inte hindras eller försvåras. Samtidigt betonar vi att tyngdpunkten i en ifrågasatt lagstiftning skall ligga på det som ur samhällets och de enskildas synpunkt är mest skyddsvärt, nämligen den enskilde medlemmens ställning i förhållande till organisationen. I år, liksom tidigare, motsätter sig socialdemokraterna utredningskravet. Det enda motiv som anges i utskottsbetänkandet är att det, som det sägs, saknas skäl för en lagstiftning. Jämför vi med andra typer av organisationer finner vi att det för t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger en noggrann lagreglering. Det kan finnas särskild anledning att jämföra med lagen om ekonomiska föreningar. Den innehåller dels regler motsvarande aktiebolagslagens gällande aktiebolagen, dels regler om medlems rättigheter och skyldigheter samt minoritetsskydd. Där anges t.ex. rätten till inträde, rättigheter när en medlem avlidit, rätten till utträde och regler vid uteslutning. Socialdemokraterna har nu åter avvisat det icke-socialistiska kravet på en utredning. Vi skall dock komma ihåg att vårt syfte med utredningen är att stärka medlemmarnas ställning och därigenom öka förtroendet för organisationerna. Jag vill fråga socialdemokraternas företrädare varför man motsätter sig en lagstiftning som skall ge medlemmar i en ideell förening ungefär samma rättigheter som medlemmar i en ekonomisk förening. Som bekant anser ingen att reglerna om de ekonomiska föreningarna begränsar den grundlagsfästa och självklara föreningsfriheten i vårt land. Dessutom vill jag fråga varför socialdemokraterna är så rädda för en sådan utredning som vi begär. Vad fruktar socialdemokraterna, eftersom man alltid motsätter sig en utredning som skall syfta till att stärka medlemmarnas ställning? Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen av de tre icke-socialistiska partierna.

Herr talman! Allan Ekström stal min öppning. Det får man väl finna sig i som tredje talare. Jag börjar i alla fall som jag hade tänkt mig. Onsdagen den 20 november 1985, på eftermiddagen, avgjorde riksdagen frågan huruvida det behövs en ramlagstiftning för ideella föreningar eller inte. Det behövdes inte en sådan lagstiftning, beslutade vi då. Nu, knappt fyra månader senare, diskuterar vi och skall snart ta ställning till precis samma fråga. Det är inget att förvånas över att folk ibland undrar vad vi håller på med. Detta skall i alla fall bli ett kort anförande, just därför att vi så nyligen har haft ärendet uppe till diskussion och inget nytt har tillkommit, vilket också har framgått av debatten hittills. Herr talman! Vi är många i det här landet, och säkert väldigt många i riksdagen, som fått vår demokratiska skolning i någon ideell förening. Det var där vi lärde oss hur man väcker och argumenterar för en fråga, och det var där vi lärde oss att bära både förlust och framgång i ett för oss själva angeläget ärende. Själv började jag som sekreterare i en lokal förening inom Svenska missionsförbundets ungdom, SMU. Jag vill gå så långt att jag påstår att de ideella föreningarna i Sverige, mer än några andra organisationer, är bärare av den svenska demokratiska traditionen. Med tiden har dessa traditioner kodifierats i stadgar. Att skriva stadgar är i de flesta föreningar och sammanslutningar en utomordentligt viktig uppgift, och stadgerevisioner brukar ta tid och göras grundligt — för att inte nämna att de sedan ofta blir föremål för noggrann granskning av medlemmarna och för diskussioner på medlemsmöten. En helt annan sak är det att alla inte tycker att det blev bra ändå. Alla gillar inte alla beslut som fattas i en förening. Särskilt brukar sådana som inte är medlemmar tillåta sig att ha synpunkter på fattade beslut. Alla beslut är kanske inte heller ”riktiga” ur någon sorts objektiv synvinkel. Men det är en annan sak. Enligt vår uppfattning måste principen vara att ideella föreningar skall få fatta sina egna beslut och ta ansvar för dem. Det går inte för sig att börja ropa på lagstiftning när föreningar fattar beslut man inte gillar. Jag vill till slut yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 1985/86:15 och avslag på den gemensamma borgerliga reservationen. Inget nytt har framkommit sedan i november. Det behövs ingen lagstiftning om ideella föreningar, och då behöver inte heller frågan utredas. Utredningar kostar både tid och pengar, och det finns mycket som verkligen behöver utredas. Låt oss ägna oss åt det i stället. För övrigt är dessa frågor tillräckligt utredda redan och resultatet har blivit: ingen lagstiftning.
Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att Berit Löfstedt i början av sitt anförande uttalade positiva ord om ideella föreningar, som väl alla kan instämma i. Däremot hade Berit Löfstedt inga skäl för det avslag på motionerna som majoriteten har yrkat på. Berit Löfstedt har inte heller på något sätt svarat på de frågor jag ställde när jag gjorde jämförelser mellan lagen om ekonomiska föreningar och en eventuell lag om ideella föreningar.
Herr talman! Jag tycker precis som jag sade, Martin Olsson, att ideella föreningar är demokratiska organisationer som mycket väl kan ta ansvar för sina egna beslut. Det är motivet.
Herr talman! Då vill jag bara påpeka vad jag sade i mitt anförande, nämligen att ekonomiska föreningar på liknande sätt är demokratiska föreningar — men där har vi alltid sett det som självklart att det skall vara noggrann reglering även vad gäller medlems ställning och medlems rättigheter. Jag sade, att det skall övervägas om ungefär motsvarande regler kan införas för att stärka medlemmarnas ställning i ideella föreningar.

Herr talman! Nästan alla svenskar som har nått skolåldern, yngre och äldre, tillhör en ideell organisation. Det är därför ganska märkligt att man från socialdemokratiskt håll inte vill lagstifta på det nu aktuella området. Detta berör utomordentligt många människor. Man kan inte i andra sammanhang acceptera att en verksamhet som i väsentliga delar dagligen berör människors situation lämnas utan lagstiftning. Men när det gäller ideella föreningar, som kanske är väsentligare än mycket annat i vårt samhälle, har man sagt att föreningarna och organisationerna själva skall styra och ställa. Detta är utomordentligt otillfredsställande. Vi konfronteras ofta med det faktum att det inträffar situationer i föreningar och organisationer som är utomordentligt otillfredsställande för den enskilde medlemmen. Jag har mycket svårt att förstå att det finns ett motstånd mot att reglera och lagstifta för att skapa sådana förhållanden vad det gäller de ideella föreningarna som är utomordentligt självklara i alla andra sammanhang. Herr talman! Av anförda skäl yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Ledamöter av Sveriges riksdag! Sverige är ett land i sorg. Våldet har tvingat sig på oss. Vi känner smärta och vrede. Men samtidigt också närhet och nationell samhörighet. Vi förenas kring de värden som är gemensamma i vårt land — kring freden och friheten, kring demokratin och öppenheten. Vi förenas också i en obetvinglig beslutsamhet att detta skall inger — allra minst våldet — få oss att ge upp. Det Sveriges folk nu väntar sig är att vi tar ett gemensamt ansvar för vårt land och dess framtid utan konstruerade motsättningar och utan onödiga konflikter.

Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrift får jag för riksdagen anmäla de statsråd som jag utsett att tillsammans med mig ingå i regeringen. Statsråd och chef för justitiedepartementet är Sten Wickbom. Statsråd och chef för utrikesdepartementet är Sten Andersson. Statsråd och chef för försvarsdepartementet är Roine Carlsson. Statsråd och chef för socialdepartementet är Gertrud Sigurdsen. Statsråd och chef för kommunikationsdepartementet är Sven Hulterström. Statsråd och chef för finansdepartementet är Kjell-Olof Feldt. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Lennart Bodström. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet är Svante Lundkvist. Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet är Anna-Greta Leijon. Statsråd och chef för bostadsdepartementet är Hans Gustafsson. Statsråd och chef för industridepartementet är Thage G. Peterson. Herr talman! Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. Den kommer att fullföljas med fasthet och konsekvens. Kring neutralitetspolitiken finns en bred uppslutning som markerats av 1984 års försvarskommitté. Denna politik stöds av ett efter våra förhållanden starkt försvar. Regeringen är fast besluten att värna vårt lands territorium med alla till buds stående medel. Det grundläggande säkerhetspolitiska mönstret i Norden består även om det strategiska intresset för de nordligaste delarna av vår världsdel ökat. Sveriges orubbliga neutralitetspolitik utgör ett viktigt bidrag till stabiliteten i det nordiska området. Sverige sluter helhjärtat upp bakom Förenta nationerna och dess stadga till värn för freden och folkrätten och till stöd för social och ekonomisk rättvisa. Alla ansträngningar måste göras för att minska och på sikt eliminera hotet om ett kärnvapenkrig. Det är regeringens förhoppning att förhandlingarna mellan Förenta Staterna och Sovjetunionen skall leda till ökat förtroende, minskade spänningar och nedrustning. De nedrustningsinitiativ som tagits gemensamt av Sverige och andra länder från fem kontinenter kommer att föras vidare, bl.a. till stöd för kärnvapenfrysning och ett fullständigt provstopp. Regeringen skall fortsätta att arbeta aktivt för en kärnvapenfri zon i Norden och söka vinna ökat stöd för förslaget om en korridor fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa. Det är regeringens förhoppning att Helsingforsskonferensen skall leda till ett positivt resultat och att ESK:s uppföljningsmöte i Wien skall kunna fatta beslut om att utvidga mandatet för konferensen till att också omfatta nedrustningsförhandlingar. Den svenska regeringen kommer fortsatt att påtala brott mot folkrätten varhelst de begås. Vi fördömer den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Apartheidregimens förtryck av den icke-vita majoriteten i Sydafrika är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det amerikanska stödet åt krigföringen mot Nicaragua strider mot internationell rätt och försvårar fredssträvandena. Klyftorna mellan rika och fattiga växer. Trycket på u-ländernas naturresurser och den allvarliga miljöförstörelse som följer hotar kommande generationers försörjningsmöjligheter. Regeringen står fast vid att 1 90 av bruttonationalinkomsten skall avsättas för internationellt bistånd. De fattiga ländernas skuldbörda ökar. Regeringen välkomnar den ökade beredvilligheten hos de stora industriländerna att ta itu med skuldproblemen och att öka stabiliteten i det internationella valutasystemet. Tillsammans med de övriga nordiska länderna verkar Sverige aktivt i denna riktning. Vi förordar också att länder med en stark ekonomi tar på sig ett större ansvar för att hålla uppe tillväxten i den internationella ekonomin. Sverige medverkar aktivt i förberedelsearbetet för nya handelsförhandlingar i GATT i syfte att stärka den fria handeln mellan nationerna. Det ekonomiska, vetenskapliga och tekniska samarbetet i Europa skall främjas. Ett ramavtal om forskningssamarbete med EG har träffats. Sverige deltar aktivt i det s.k. Eurekarinitiativet. De goda förbindelserna med våra nordiska grannländer skall utvecklas. Arbetet på att förverkliga tanken på Norden som hemmamarknad kommer att fullföljas. Vår flyktingpolitik är ett viktigt uttryck för internationell solidaritet omsatt i praktisk handling. Tendenser till rasism och diskriminering av invandrare skall slås tillbaka. I dagens situation förtjänar detta att understrykas med särskild kraft. Våld och otrygghet måste bekämpas. Kampen mot den internationella terrorismen skall fortsätta. Herr talman! Regeringens ekonomiska politik syftar till att ta till vara nationens samlade resurser i arbete och produktion. Underskotten i ekonomin har krympts, samtidigt som sysselsättningen ökat och välfärden fredats. I praktisk handling har vi visat att det är möjligt att på en och samma gång minska arbetslöshet och inflation. Nu måste vi med fasthet och konsekvens gå vidare på denna väg. Sveriges ställning som en ledande industrination måste hävdas genom tillväxt och förnyelse i såväl små som stora företag. En fortsatt ekonomisk tillväxt är nödvändig för att hävda sysselsättningen och minska underskotten. Regeringen kommer därför att lägga fram förslag om ytterligare åtgärder för att öka tillväxten. Inflationen måste bekämpas, så att vår konkurrenskraft kan förstärkas och en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling kan säkerställas. Endast genom en lägre inflation kan utrymme skapas för höjda reallöner. Vi är nu nere i den lägsta inflationstakten på närmare två decennier. Denna nedgång i prisutvecklingen måste fortsätta. Det innebär att finanspolitiken måste vara fortsatt stram och en hård utgiftsprövning bedrivas. Om vi skall kunna försvara konkurrenskraften och pressa tillbaka inflationen, krävs det också att kostnadsökningarna dämpas. Det är nödvändigt att årets avtalsrörelse präglas av den insikten. Regeringen utgår ifrån att parterna i denna för landet så avgörande situation visar den ansvarskänsla som den svenska modellen förutsätter. Samma ansvar åvilar även andra. Näringslivet måste hålla tillbaka prishöjningarna. Taxeoch avgiftshöjningar bör begränsas. Ett gemensamt ansvar kräver en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Förbättrad sysselsättning, lägre inflation och höjda reallöner är de viktigaste förutsättningarna för att förbättra den enskildes ekonomiska trygghet och möjligheterna för fler att försörja sig genom eget arbete. Genom höjda schablonavdrag får flertalet löntagare sänkt skatt i år. Skattesystemet förenklas. Genom ändrade skatteskalor för 1987 och 1988 föreslås ytterligare skattesänkningar. Nio av tio inkomsttagare bör få högst 50 90 i marginalskatt. Kommunalskatteutjämningen bör reformeras och göras effektivare. En särskild kommission har tillsatts för att granska vissa börsaffärer. Regeringen kommer att vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att återställa respekt och förtroende för den svenska börsen. Att värna sysselsättningen förutsätter en aktiv och framåtsyftande arbetsmarknadspolitik. Den innebär effektiv platsförmedling, utbildning och stöd till dem som bäst behöver det. Genom en utbildningsoch arbetsmarknadspolitik som investerar i individernas kunnande och erfarenheter bygger vi upp förutsättningar för såväl framtida trygghet för den enskilde som ökad tillväxt i näringslivet. Regeringen avser att ta initiativ till ett sammanhållet åtgärdsprogram för att underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv. Målet är att alla ungdomar under 20 år skall erbjudas plats i gymnasieskolan. Behovet av återkommande utbildning ökar. Förnyelsefonderna i företagen ger unika möjligheter till vidareutbildning och breddutbildning i ny teknik, forskning och teknisk utveckling. En fortsatt förstärkning av den tekniska forskningen och utbildningen är av central betydelse för landet och ett gemensamt ansvar för näringsliv och samhälle. En fortsatt strukturomvandling i näringslivet är nödvändig. För att denna skall kunna ske i socialt acceptabla former fordras att företagen tar ansvar för de sysselsättningsmässiga konsekvenserna. Den ökning av lönsamheten och den finansiella konsolidering som ägt rum under senare år skapar förutsättningar för detta. Regionalpolitiken skall intensifieras. Regional balans och rättvisa skall eftersträvas. Utsatta regioners möjligheter att utveckla nya näringar och ny sysselsättning skall förbättras bl.a. genom utbildning och teknikspridning. En ytterligare decentralisering av arbetsuppgifter från centrala verk till regionala myndigheter skall eftersträvas. En bättre samordning av de statliga insatserna för regional utveckling bör åstadkommas. För välfärdspolitiken är den gemensamma sektorn en viktig grund. Den skall tjäna människorna efter deras önskemål och behov. Möjligheterna för den enskilde att påverka innehållet i den offentliga verksamheten bör ökas, liksom möjligheterna att inom den offentliga sektorn välja t.ex. daghem, skola och läkare. Onödig byråkrati skall motarbetas, service och effektivitet främjas. Kooperativa alternativ, folkrörelsealternativ och ideella alternativ stimulerar utvecklingen.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 Regeringen har därför lagt fram förslag till förbättringar av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna, bl.a. genom en kraftig höjning av barnbidragen. Föräldraförsäkringen bör också byggas ut bl.a. i syfte att kunna minska den dagliga arbetstiden för småbarnsföräldrar. Alla barn över ett och ett halvt år De handikappade skall kunna delta aktivt i samhällslivet. Pensionerna skall vara värdesäkrade. Ett äldrepolitiskt program kommer att framläggas under mandatperioden. Ersättningen vid delpension bör återföras till 65 96 den 1 juli 1987. Semesterlagstiftningen bör ses över i syfte att skapa större rättvisa. Kvaliteten och tillgängligheten i samhällets hälsooch sjukvård bör förbättras. Alkoholoch narkotikamissbruk måste bekämpas med oförminskad kraft. En bred enighet kring drogpolitiken eftersträvas. Regeringen har tillsatt en särskild aidsdelegation. Den har till uppgift att noga följa utvecklingen, samordna samhällets insatser och sätta in snabba åtgärder. Förslag om ytterligare sådana åtgärder kommer inom kort att föreläggas riksdagen. Den sociala bostadspolitiken ligger fast. Bostadsförbättringsprogrammen fortsätter att förverkligas. De äldres och handikappades möjligheter att välja ett eget boende bör ökas. Mer hemlika förhållanden bör skapas inom långvården. Ett levande kulturliv öppnar nya perspektiv och fördjupar synen på människan och samhället. Kulturarbetarna har en viktig roll i försvaret av vårt öppna och demokratiska samhälle. En vital humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning stärker vår kulturella identitet. Skolans roll som kulturoch bildningshärd skall utvecklas. Att stimulera kulturlivet är ett viktigt led i välfärdspolitiken. Den personliga integriteten skall skyddas och de etiska normerna hävdas vid forskning där datateknik utnyttjas. Värnet av vår livsmiljö är avgörande för vår framtid. En fortsatt energihushållning, långtgående miljökrav, katalytisk avgasrening och nya miljövänliga energikällor bidrar till att reducera utsläppen av svavel och andra farliga ämnen. Ett femårigt forskningsprogram till försvar av skogen och skogsmiljön bör genomföras. På fem år bör användningen av bekämpningsmedel i jordbruket halveras. Ökade forskningsinsatser ägnas livmedlens kvalitet och produktionsformerna inom jordbruket och livsmedelsindustrin. Under mandatperioden bör nyanvändning av asbest förbjudas. Belastningsskador i arbetslivet bör förebyggas och den ökande användningen av kemikalier och riskerna vid bildskärmsarbete uppmärksammas särskilt. Sanktionssystemet vid arbetsolyckor ses över. Beslutet att avveckla kärnkraften till år 2010 ligger fast. Arbetet på att finna en långsiktig lösning av vägoch järnvägsförbindelserna till Danmark och kontinenten kommer att intensifieras. Herr talman! Sverige är ett fint land — ett land att vara stolt över. Det finns få länder i vår värld med sådan frihet och öppenhet, med sådan styrka och utvecklingskraft och med så goda förutsättningar för folkflertalet att i trygghet och i frihet forma sina liv. Detta Sverige skall vi värna. Vårt mål skall vara att vidga, inte begränsa friheten. Vi skall öka gemenskapen, inte främja misstänksamheten. Vi skall hävda vår öppna och fria livsstil, inte ge upp inför våldet. Här i riksdagen finns skilda uppfattningar i många grundläggande frågor. I ett övergripande perspektiv är det dock mer som förenar än som skiljer oss åt. Regeringen kommer därför att i sitt arbete söka förena fasthet och konsekvenser med ett öppet sinne och lyhördhet. Vi kommer att hålla en öppen dörr för samtal i alla frågor av betydelse för vårt land. Vår bestämda vilja och föresats är att bygga vidare på ett Sverige där människor i frihet och i gemenskap kan förverkliga sina drömmar. Statsministerns anmälan lades till handlingarna.

Fru talman! På grund av utlandsresor och stor arbetsbelastning har jag inte möjlighet att besvara interpellation 122 av Nic Grönvall och interpellationerna 140 och 144 av Ivar Franzén inom föreskriven tid. Jag har avtalat med interpellanterna att svaren kommer att avges den 15 april.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

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är ändå något positivt i svaret. Jag tolkar det som så att statsrådet framöver kan tänka sig att ändra utbetalningsreglerna. Som det är i dag får alltså en kommun vänta drygt ett år på utbetalningen. I Malmö kommun t.ex. hade man under 1985 kostnader på ca 60 milj.kr. Ersättning för dessa kostnader utbetalas alltså i mars eller i april året därpå. Vi vet att man i Malmö har stora problem med hög arbetslöshet och ett stort antal socialbidragstagare. Ändå har man där ställt upp på statens uppmaning att ta emot flyktingar. Men det kostar pengar, och vi skulle ju gärna se en snabbare utbetalning. Av och till har man ju hört i debatten att vissa kommuner vägrar ta emot flyktingar, eller i alla fall talar om stora svårigheter. Jag hoppas att statsrådet förstår att det kan innebära sådana problem för en del kommuner — det gäller inte för Malmös del — att deras attityd till och vilja att ta emot flyktingar försämras i och med att ersättningen betalas ut så långt efteråt. Jag tolkar ändå statsrådets svar så, att om problemen kvarstår i framtiden kan hon tänkas vara villig att gå med på en förändring.

Fru talman! Jag är till viss del nöjd även med detta svar. Jag vill ändå tala om för statsrådet att det tidigare har varit ganska dåligt beställt med den här 1 verksamheten. De pengar som skulle ersätta de utgifter som Malmö kommun hade 1984 kom pö om pö 1985. Det tog alltså mycket lång tid. När statsrådet säger att man har baserat systemet på erfarenheter från de stora kommunerna, är Malmö tyvärr inget bra exempel.

Fru talman! Hadar Cars har frågat statsrådet Gradin om regeringen avser att vidta några åtgärder med hänvisning till att sammansättningen av vissa verksledningar som presenteras i annonsform i dagspressen inte synes överensstämma med regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Enligt arbetsfördelningen i regeringen är det jag som skall besvara frågan. Jag vill till att börja med instämma i att sammansättningen av de verksledningar som Hadar Cars syftar på inte stämmer överens med regeringens mål för jämställdhetsarbetet. Det finns fortfarande mycket att göra på jämställdhetsområdet också inom statsförvaltningen. Inom den statligt reglerade sektorn är i dag 48 96 kvinnor. Över hälften, 55 90, av alla anställda med någon form av arbetsledande befattningar inom den offentliga sektorn är kvinnor — de flesta på mellannivå. Inom industrin är motsvarande andel 6 26, och de flesta återfinns i de lägre tjänstemannaskikten. Denna jämförelse visar att den offentliga sektorn som helhet ligger väl framme när det gäller att rekrytera kvinnor till chefsbefattningar på olika nivåer. Låt mig ytterligare nämna ert exempel på att en utveckling är på väg: Av landets alla åklagare är bara 15 26 kvinnor. Ser man däremot på de yngre åklagarna, födda 1950 eller senare, så är hälften, 49 96, kvinnor. Jämställdhetsarbetet måste alltså ses i ett långsiktigt perspektiv. Under den gångna tioårsperioden har staten som arbetsgivare ensidigt prövat olika metoder att öka jämställdheten. En viktig förändring har nu skett i och med att parterna på det statliga området — i ett tillägg till medbestämmandeavtalet — har åtagit sig att verka för aktiva åtgärder för jämställdheten. En partsgemensam ledningsgrupp har tillsatts med uppgift bl.a. att verka för samordning av de centrala stabsmyndigheternas insatser. Denna grupp har som en av sina uppgifter att föreslå åtgärder för att öka andelen kvinnliga chefer i statsförvaltningen. Arbete pågår också i regeringskansliet med ett särskilt program för chefsförsörjningen som ett led i förnyelsearbetet på den statliga sektorn. I det sammanhanget kommer åtgärder för att öka andelen kvinnor i chefsbefattningar att behandlas särskilt.

Fru talman! Den fråga som jag ställde till jämställdhetsminister Anita Gradin gällde hur det står till med jämställdheten inom verksledningar i statsförvaltningen. Nu får jag svar av Bo Holmberg. Alltså är det aktuella området undantaget jämställdhetsministern — alternativet är att Anita Gradin valt att inte svara, och med hänsyn till de omständigheter som jag påvisat finner jag det senare mycket förståeligt. Den fina annonsen för statens arbetsgivarverk har publicerats i några av våra stora tidningar. Den visar fotografier på verkets ledningsgrupp och enhetschefer. Av de 13 i ledningen är endast en kvinna. Hon går dock mycket snart i pension, och hennes ersättare — en man — är redan utsedd. I annonsen står det också några rader om de uppgifter som arbetsgivarverket har. De är bl.a. ”att förhandla om anställningsoch arbetsvillkor och att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken”. Det är bra att statsrådet Holmberg delar min uppfattning att sammansättningen av vissa verksledningar inte stämmer med regeringens jämställdhetsarbete. Men nu har regeringen ett ansvar för det arbetet och har haft det sedan många år. I dag återkommer man också i regeringsdeklarationen och säger: ”Vi bör sträva efter att få fler kvinnor i offentliga styrelser och i ansvarig ställning i den offentliga förvaltningen.” Allt detta är bra. Men vad gör man åt det, i ett läge när man från det ansvariga verket anser att det är en glädje att — dessutom för dyra pengar — publicera en annons som så uppenbart visar på det misslyckande som regeringen drabbats av i detta verk när det gäller att bedriva jämställdhetsarbete?

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vad orsaken är till att Helsingfors efter ett nyval kan välja sin kommunstyrelse tidigare än alla andra kommuner i landet. Det har sedan länge funnits en särlagstiftning för Helsingfors på det kommunala området. Orsaken därtill är främst kommunens storlek, dess karaktär av huvudstad samt den omfattande förvaltningen. Merparten av dessa särskilda regler slopades dock i och med att den nya och enhetliga kommunallagen trädde i kraft år 1977. 1977 års kommunallag har medfört ett snabbare valgenomslag för kommunfullmäktige . Det främsta motivet till detta är att den tillträdande majoriteten skall ges tillfälle att påverka utformningen av budgeten för det nästkommande året. Beträffande styrelsen och de övriga nämnderna behölls av praktiska skäl, bl.a. svårigheten att på kort tid genomföra röstsammanräkning och nomineringsarbete, ordningen med Frågan behandlas i 1983 års demokratiberednings betänkande Principer för ny kommunallag. Beredningen föreslår inga ändringar med hänvisning till de skäl som framfördes i förarbetena till kommunallagen. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. I samband med den fortsatta beredningen av kommunallagsfrågorna bör det förutsättningslöst prövas om det är valtekniskt och praktiskt möjligt att tidigarelägga tidpunkten för val av kommunstyrelse.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Samtidigt beklagar jag att civilministern behövde komma hit i dag och lämna detta svar. För 14 dagar sedan behandlades här i riksdagen en motion av mig. Men i utskottsbetänkandet sades inte något om varför Helsingforss kommun skulle ha denna möjlighet, som man förmenade alla andra kommuner. Jag gick då upp i talarstolen och frågade representanter för de fyra partier som hade avstyrkt min motion om de kunde motivera varför Helsingforss kommun skulle ha denna särställning. Men ingen av dem ville eller vågade svara, och därför var jag tvingad att ställa denna fråga till statsrådet. Sedan noterar jag ändå till min glädje att det kan bli som jag vill, att landets övriga kommuner får samma möjlighet som Helsingforss kommun —- att kunna välja kommunstyrelse vid det första fullmäktigesammanträdet efter ett nyval. Vi skall inte blunda för att det runt om i landet har förekommit maktmissbruk av kvarsittande kommunstyrelser. Det finns alltså inget skäl att påstå att enbart Helsingfors, på grund av stadens stora förvaltning, skall ha denna möjlighet att tidigt välja kommunstyrelse. Också andra städer, herr statsråd, har faktiskt stora förvaltningar. Argumentet att man vill sätta press på partierna att plocka fram tio personer till kommunstyrelsen håller inte. Jag tror att alla partier som ställer upp i ett val vet ungefär vilka personer som partiet skall placera i t.ex. en kommunstyrelse. Jag kan tänka mig att det är svårt att nominera representanter till olika nämnder, men däremot borde det vara lätt att utse partiets ledamöter i kommunstyrelsen. Jag ser fram emot den fortsatta beredningen, som kanske kan få till resultat att landets övriga kommuner ges samma fördel som Helsingfors.

Fru talman! Jag vill meddela att interpellationen av Karl Boo om jordbruket i Dalarna på grund av utrikes resa inte kan besvaras inom föreskriven tid. Svaret kommer att lämnas den 7 april.

Fru talman! Rosa Östh har frågat mig om regeringen är beredd ta initiativ för att förhindra att beslut fattas som strider mot vad riksdag och regering uttalat om bl.a. att det skall finnas en skogsvårdsstyrelse i varje län. Skogsstyrelsens verksledning har utarbetat ett omfattande program för besparing inom skogsvårdsorganisationen. Programmet innehåller bl.a. ett förslag om att skogsvårdsstyrelserna i Helsingforss och Uppsala län skall ha en gemensam kanslifunktion, däremot inte att någon av skogsvårdsstyrelserna skall avskaffas. Fältorganisationerna och lekmannastyrelserna berörs inte av verksledningens förslag. Något beslut i ärendet har ännu inte fattats av skogsstyrelsen. Därför är jag inte beredd att nu kommentera denna fråga.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är visserligen sant att styrelsen och fältorganisationen skall finnas kvar, men det framgår ändå klart av riksdagsbeslutet och propositionen i fråga att avsikten inte var att en skogsvårdsstyrelse i ett län skulle ha sitt kansli placerat i ett annat. Det sägs t.ex. i propositionen: Med lokalt placerade tjänstemän kan verksamheten bedrivas effektivt och med god anpassning till de särskilda förhållanden som kännetecknar varje område. En skogsvårdsstyrelses viktigaste uppgift är naturligtvis att verka för ett bra och effektivt skogsbruk. Eftersom det finns en betydande skogsareal i stora delar av Uppsala län är det självfallet i sig en anledning att protestera mot omstruktureringsförslaget. Men allteftersom arbetsmarknadsläget har försämrats i länet har det utvecklats ett nära samarbete mellan länsstyrelsen och andra länsorgan, däribland skogsvårdsstyrelsen. Detta har varit naturligt och också nödvändigt för att varaktigt kunna lösa sysselsättningsproblemen. Om man tar bort skogsvårdsstyrelsens kansli, tar man givetvis bort en viktig länk i denna kedja. Alla berörda är medvetna om att det måste sparas på statliga medel, men man är också mycket ense om att detta är ett dåligt sätt att spara på. Det kan visst finnas skäl att göra en samordning mellan olika kanslier och på så sätt medverka till besparingar, men en sådan samordning bör ske mellan organ i samma län och inte sektorsvis över länsgränserna. Jordbruksministern säger att han inte nu vill kommentera denna fråga därför att något beslut inte är fattat. Jag tycker att det borde finnas större möjlighet att säga något innan beslut i ärendet är fattat.
Fru talman! Låt mig först få säga att när det i den tidigare nämnda propositionen står talat om lokalt placerad personal och fördelen av att ha ett sådant arrangemang avses i första hand fältorganisationen, som inte berörs av det förslag som verksledningen har lagt fram. Sedan vill jag på nytt upprepa att det inte skulle vara särskilt lämpligt om jag diskuterade en fråga i riksdagen innan den myndighet som har ansvaret och som skall fatta beslut i frågan har tagit ställning till den.
Fru talman! Det har tyvärr inte redovisats något alternativt sparförslag. Från skogsvårdsstyrelsen har det sagts att man väl skulle kunna tänka sig att medverka till andra förslag. Jag är övertygad om att ett ord från jordbruksministern skulle väga mycket tungt i sammanhanget.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ får jag meddela att jag kommer att besvara Pär Granstedts interpellation tisdagen den 8 april, eftersom interpellanten är förhindrad att ta emot svaret på avsedd tid.

Fru talman! Åke Gustavsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder vad avser indelningen i högskoleregioner. Lars Leijonborg har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag till vissa förändringar inom högskolan. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag understryka att högre utbildning och forskning har en betydelsefull roll att spela för att åstadkomma en balanserad regional utveckling. I samband med den senaste högskolereformen indelades landet i sex högskoleregioner, som vardera har en styrelse, biträdd av ett kansli. I den allmänna debatten har emellanåt hävdats att regionstyrelsernas organisation och uppgifter inte är tillfredsställande. Den nuvarande organisatoriska formen för att tillgodose regionala behov på högskolans område är naturligtvis inte något en gång för alla givet. Den måste emellertid fortsätta att fungera så länge vi inte funnit någon annan och bättre lösning. I årets budgetproposition har jag anmält att jag avser att låta se över högskolans anslagsoch styrsystem. I ett läge där högskolans utbildning och forskning alltmer blir en angelägenhet för alla delar av samhället är det angeläget att förenkla administrationen i högskolan, så att mångfalden av initiativ, finansieringskällor och intressenter inte verkar hämmande utan blir till något positivt och framåtsyftande. Administrationen på alla nivåer samt styroch ledningssystemet skall vara ett stöd för vad som försiggår i lärosalar, seminarierum, laboratorier och bibliotek. Den får inte lägga hinder i vägen för en sund utveckling av samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället. Jag har inom utbildningsdepartementet låtit påbörja en översyn med denna inriktning. Det är min avsikt att den skall ske snabbt, öppet och i diskussion med dem som är verksamma inom högskolan. En första samlad bedömning och därav föranledda förslag avser jag att föreslå regeringen att redovisa för riksdagen i budgetpropositionen 1987.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Vi i oppositionen har då och då anledning att vara bekymrade över uttalanden från regeringskansliet. I sådana fall händer det att vi framställer en fråga för att det ansvariga statsrådet förhoppningsvis skall klargöra att det inte står riktigt så illa till som vi har befarat. I det här fallet är det precis tvärtom. De intervjuuttalanden av en företrädare för utbildningsdepartementet som föranlett min fråga är utomordentligt intressanta. De har väckt berättigad och mycket positiv uppmärksamhet runt om på högskoleorterna. Jag väckte min fråga för att få bekräftat att det skett en omsvängning inom det socialdemokratiska partiet på de punkter som tas upp, t.ex. i fråga om regionstyrelserna. Tyvärr måste jag nu konstatera att utbildningsministern gör mig, och säkert många andra, mycket besvikna. Något omtänkande tycks det inte vara fråga om. Det är bra att den översyn av högskolans anslagsoch styrsystem som utbildningsministern talar om, nu äntligen kommer till stånd. Jag vill påpeka att det är mycket hög tid, eftersom denna översyn aviserats inte bara i årets budgetproposition utan redan i förra årets budgetproposition. Det svar som jag nu fått ger upphov till flera följdfrågor. Var står det socialdemokratiska partiet i dag i fråga om regionstyrelserna? Utbildningsministern säger att vi inte kan avskaffa dem innan vi har hittat något bättre. Men den här frågan har ju debatterats i många år, och den ”bättre” lösningen är helt enkelt att avskaffa regionstyrelserna och lägga över deras uppgifter på universitetsförvaltningarna. En annan följdfråga gäller den aviserade översynen. Finns det några skrivna direktiv för den som är offentliga?

Fru talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret och dessutom passa på att tacka för ett väl avvägt förslag till lokalisering av lärarutbildningen. Skälet till min fråga är att jag uppfattar regionstyrelserna som ett onödigt mellanled. Av statsrådets svar framgår ju också önskvärdheten av att nå en förenklad administration. I fråga om Linköpings högskoleregion leder det nuvarande systemet dessutom till en starkare snedfördelning av resurserna. Utbildningsministerns svar visar också just på den öppenhet och vilja till omtänkande som jag efterlyst i min fråga. Som exempel kan jag nämna att Linköpings universitet får 14,3 milj.kr. till individuella och lokala linjer — Jönköping får nöja sig med 4,1 milj.kr. Nu senast fick man nej på ett förslag till utökade linjekurser, inriktade på den östra delen av Jönköpings län, som har de största regionala problemen. I dagens regeringsförklaring sade statsministern att utsatta regioners möjligheter att utveckla nya näringar och ny sysselsättning skall förbättras bl.a. genom utbildning och teknikspridning. Statsrådets understrykande av de regionala behoven visar ytterligare på denna avsikt. Tyvärr tror jag inte att majoriteten av regionstyrelsen i Linköping har något intresse för denna inriktning av politiken. Därför hälsar jag statsrådets svar med tillfredsställelse och då speciellt betoningen av samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället. Det bör kunna ge en grund för en ny organisation på denna punkt. Jag avvaktar med stort intresse det resultat som statsrådet kommer fram till i budgetpropositionen 1987.
Fru talman! Det styrsystem som högskolorna nu har infördes av den borgerliga regeringen på förslag av statsrådet Wikström. Man kan nu i ljuset av bortåt tio års erfarenheter se en del behov av förändringar. Det är också anledningen till att vi kommer att göra en översyn. Det blir emellertid inte fråga om någon återgång till det system som gällde före den senaste högskolereformen. Vi kommer att göra de anpassningar som vid en närmare granskning kan vara motiverade också i den riktning som Åke Gustavsson nämnde.

Fru talman! Vi i folkpartiet klargjorde år 1977, när vi i regeringsställning lade fram förslaget om den nya högskolan, att vi var tveksamma till behovet av regionstyrelser. Det som därefter skett har gjort att denna vår tveksamhet kraftigt har förstärkts. Några år efter 1977 drog vi också slutsatsen och föreslog att regionstyrelserna skulle avskaffas. Just i dag har denna fråga för Övrigt återigen behandlats i utbildningsutskottet. Det råder nu en mycket egendomlig situation. Flera företrädare för socialdemokraterna —t.ex. Åke Gustavsson, som talade här för ett par minuter sedan och en ledande företrädare för utbildningsdepartementet — förespråkar nämligen ett avskaffande av regionstyrelserna. Men socialdemokraterna i utbildningsutskottet har så sent som i dag röstat ned ett sådant förslag. Frågan kvarstår därför: Var står socialdemokraterna i dag i fråga om regionstyrelserna?
Fru talman! Vi socialdemokrater är i alla fall inte så kluvna som den folkpartiledning av utbildningsdepartementet var som dels ogillade ett förslag när det gäller regionstyrelser, dels föreslog riksdagen att anta detsamma. Vi kommer att behandla den här frågan med all omsorg.
Fru talman! Regionstyrelserna har funnits i nästan tio år. Det stod mycket snart klart för praktiskt taget alla inblandade att de har mycket små uppgifter. Ledamöter i regionstyrelser har sagt till mig att man helt enkelt har svårt att finna meningsfulla arbetsuppgifter. Jag tycker att socialdemokrater na har visat stor senfärdighet i den här frågan. Man hade kunnat spara åtskilliga miljoner — jag vill påminna om att vi talar om någonting som kostar 12 milj.kr. per år. Man har haft god tid på sig. Man kunde därför för flera år sedan ha gjort något åt regionstyrelserna. Frågan har ju aktualiserats från många olika håll, nu senast från universitetsoch högskoleämbetet. Även beträffande den översyn av högskolans antagningsoch styrsystem, som utbildningsministern nu aviserar, har man i departementet varit mycket senfärdig. Det är verkligen på tiden att statsrådet nu har kommit till skott och inlett detta arbete.

Fru talman! Berit Löfstedt har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förbättra de unga flickornas situation i vad avser tillgång till p-piller till en rimlig kostnad. Den 1 oktober 1984 ändrades reglerna för läkemedelsrabattering. P-piller omfattas enligt beslut i samband med abortlagens tillkomst av reglerna för läkemedelsrabattering. De nya reglerna påverkade därför kostnaderna för p-piller. De beslutade förändringarna i rabatteringssystemet för läkemedel skall ses mot bakgrund av att den allmänna försäkringens kostnader för läkemedel stigit mycket snabbt under senare år — mycket snabbare än någon annan utgiftspost på socialförsäkringsområdet. Undersökningar som gjorts visade att stora mängder läkemedel som köpts ut kasserades och inte kom till användning. Detta medförde naturligtvis höga och onödiga kostnader för samhället. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa effekterna av de ändrade rabatteringsreglerna, särskilt beträffande förskrivningen av p-piller till unga flickor. Socialstyrelsen har varit i kontakt med gynekologer och familjeplanerare i några landsting. Dessa kontakter har inte gett vid handen att de ökade kostnaderna skulle upplevas som något reellt problem av flickorna och bidra till en minskad användning av p-piller. Socialstyrelsens abortstatistik för år 1985 är inte helt färdigställd. Uppgifterna för första halvåret 1985 visar dock på en nedgång av antalet tonårsaborter jämfört med första halvåret 1984. Det är ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser. Socialstyrelsen kommer liksom jag själv att fortsätta att följa utvecklingen i denna fråga.

Fru talman! Tack, socialministern, för svaret på min fråga. Som kommentar vill jag säga följande. Om unga flickor, tonårsflickor, har sexuella kontakter är det vi vuxna som bär ansvaret för att detta inte leder till oönskade graviditeter. En del av oss klarar av att tala med våra tonårsdöttrar, så att dessa risker inte uppstår, och en del av oss har också råd att förse dem med de pengar som behövs till de dyra p-pillren. Men alla klarar inte av detta och har inte dessa möjligheter. Det kan hända att socialministern inte ser några förändringar i abortstatistiken eller att de rent av är positiva för den aktuella gruppen, och det är i så fall väl. Den oro som jag känner för en ökning av antalet aborter bland de unga flickorna stöder jag på samtal med barnmorskor vid preventivmedelsrådgivningen. Det vore kanske hårt att vänta på en ökning av antalet aborter, innan man vidtar några åtgärder. Barnmorskorna noterar att ungdomarna inte löser ut sina p-piller, eller löser ut för bara tre månader, för att sedan stå där utan effektivt skydd. För egen del anser jag att det vore bättre att vi som är äldre fick betala litet mer för våra preventivmedel, så att det skulle kunna bli billigare för flickor under 20 år. Jag hoppas verkligen — och jag har självfallet ingen anledning att tro någonting annat — att socialministern ägnar denna fråga all uppmärksamhet och försöker fundera ut ett sätt att göra det hela enklare och billigare för de yngsta. Socialministerns svar tyder också på detta.

Fru talman! Kerstin Ekman har frågat mig om jag avser att medverka till att dels proteser o. d. material testas och godkänns före användandet, dels fabrikanten vid uppkomna fel blir ersättningsskyldig. Utredningen om den medicintekniska säkerheten har fått i uppdrag att bl.a. undersöka om en obligatorisk typprovning eller kontroll av medicinskteknisk utrustning bör införas och vilka produktgrupper den i så fall bör omfatta. Som ett exempel på produkter som om de inte fungerar kan få mycket allvarliga följder för patienterna nämns i utredningsdirektiven implantat, t.ex. hjärtklaffar, eftersom dessa inte är tillgängliga för fortlöpande kontroll, reparation eller utbyte. Utredningens arbete skall vara avslutat under år 1986. Patientförsäkringen ersätter behandlingsskador inom sjukvården. Jag har inhämtat att ersättning har utbetalats för skador till följd av produktfel, bl.a. bristningar i hjärtklaffsproteser.

Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det är ett bra svar — det har tydligen satts i gång verksamhet för att komma till rätta med dessa problem. Det står helt klart att det är en brist på kontroll på ett viktigt område, och de människor som har drabbats av de uppenbara svårigheter och lidanden som uppstår vid materialfel hälsar naturligtvis detta med tillfredsställelse. Jag kan ta ett exempel. En god vän opererades 1976. Man satte in en höftledsskål av plast, men efter ett antal år måste hon opereras om. Hon fick då reda på att det var en spricka i höftledsskålen, och hon undrade om det inte förekom någon teknisk analys — det finns det ju på bilar o. d., som hon sade. Det har alltså inte skett någon sådan här kontroll i Sverige, och det är bra att det händer någonting. Utredningen skall vara klar 1986, säger socialministern, och jag hoppas att det sedan kommer förslag till åtgärder, så att människor inte skall behöva lida i onödan.

Fru talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig om vilka konkreta åtgärder regeringen kommer att vidta för att snabbt vända utvecklingen i Blekinge och för att återskapa framtidstron i länet. Jag har under den senaste tiden vid flera tillfällen här i kammaren redovisat min och regeringens syn på situationen i Blekinge. Jag är mycket väl medveten om de problem som där råder på arbetsmarknaden, och jag kan förstå att de människor som är drabbade känner oro och otrygghet. Däremot delar jag inte Karl-Gösta Svensons uppfattning när han säger att framtidstron i länet sviktar. Låt mig citera vad landshövdingen sade inför en konferens i länet häromdagen just på temat ”Blekinge och framtiden”: ”Mitt i alla dystra fakta spirar livsglädje och framtidstro. Vi tar vara på de fördelar vi har i natur, läge och duktiga människor och så försöker vi bygga ut infrastrukturen främst inom utbildning och kommunikation för att möta behoven i dag och i morgon”. Jag menar att detta är en riktig strategi för att vända utvecklingen i en mera positiv riktning. Det krävs emellertid både tålamod och uthållighet för att lyckas. Regeringen är för sin del självklart beredd att medverka i detta arbete genom regionalpolitiska och andra insatser i ekonomiskt välgrundade projekt. Jag redovisade så sent som den 27 februari i år vid en frågestund här i kammaren ett antal projekt i länet där regeringen har beviljat lokaliseringsstöd. Det gäller bl.a. Volvo-Olofströmsverken, Blackstone AB i Sölvesborg, Kockums Gjuteri AB och Tarkett AB i Ronneby. Dessa insatser beräknas ha gett 440 nya arbetstillfällen. Regeringen har också lämnat stöd till etablering av Elektronikcentrum i Svängsta och Verkstadstekniskt centrum i Karlskrona. Jag är medveten om att ytterligare insatser måste göras för att förnya och bredda näringslivet i Blekinge. Men — och här upprepar jag vad jag tidigare har sagtdetta är inte bara en fråga för statsmakterna. Det privata och kooperativa näringslivet, regionala myndigheter och sammanslutningar har också ett ansvar för att arbetet skall bli framgångsrikt.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag vidhåller dock att framtidstron i Blekinge sviktar. De arbetslösa, de som är varslade och de som saknar ett riktigt jobb känner otrygghet för sin framtid. Jag har tidigare från den här talarstolen uttalat att ”Sveriges trädgård slokar”. Trots en hägrande vår saknar vi i Blekinge den växtkraft som kännetecknar just våren. Industriministerns svar ger heller inte något direkt hopp för Blekinges vidkommande. Blekinge har efter årsskiftet haft besök av olika regeringsmedlemmar. Frågor och interpellationer om Blekinges arbetsmarknadsoch befolkningssituation har varit föremål för debatt i denna kammare. Men inga konkreta åtgärder för att snabbt vända den negativa utvecklingen har regeringen presenterat. Jag kan konstatera att det räcker inte att som regeringen hänvisa till olika lokaliseringsstöd och satsningar på olika teknikcentra. Det räcker inte att regeringen lovar att medverka med ytterligare stöd till olika projekt i länet. Det måste kombineras med signaler från regeringens företrädare om andra åtgärder som kan ge hopp om snabba förändringar och skapa optimism för framtiden. Jag har aldrig hört — som exempel på signal — någon företrädare för regeringen uttala att den höga kommunala utdebiteringen i det socialdemokratiskt styrda Blekinge är konkurrenshämmande. Regeringen kan enligt min uppfattning genom att omgående besluta om ett riktat frisläpp av medel i allmänna investeringsfonder och allmänna investeringsreserver för investeringar i Blekinge återskapa framtidstron i länet. Jag vill därför fråga industriministern om han är beredd att medverka till att denna åtgärd vidtas och att den kombineras med att om nya medel investeras skall möjlighet ges till skattemässig direktavskrivning i likhet med vad Volvo och Saab kommer i åtnjutande av i Uddevalla resp. Malmö. Är industriministern, för att minska byråkratin, också beredd att medverka till att ge länsstyrelsen befogenhet att ge tillstånd att använda medel som finns i allmänna investeringsfonder?
Fru talman! Jag tycker att Karl-Gösta Svenson har valt en tvivelaktig väg och en dålig strategi när han framhärdar med budskapet att framtidstron i Blekinge är svag. Jag har tagit del av referaten från den konferens som jag åberopade. Konferensdeltagarna representerade näringsliv, fackliga organisationer, kommuner och länsmyndigheter. De ställde sig enhälligt bakom ett uttalande som innebär en stark tro på framtiden i Blekinge. Och jag vill gärna säga, fru talman, att jag blev glad när jag tog del av tidningsreferaten från denna näringslivsträff. Trots stora besvärligheter på länets arbetsmarknad och färska besked om neddragningar i industrin var det optimismen och tron på framtiden som tog överhand. Blekinge måste utvecklas av egen kraft och utifrån länets egna förutsättningar. Det talades mycket om samarbete, samlade lösningar och om användning av länets resurser. Det är viktigt att länet får utvecklas och satsa med det som utgångspunkt.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att Blekinge skall ta vara på sina egna resurser, men det behövs stimulans åtminstone i ett avseende: släpp de pengar som finns i investeringsfonderna i första hand för de Blekingeföretag som har avsatta medel både i investeringsfonder och i allmänna investeringsreserver. Då får de stimulans att göra investeringar som skapar nya jobb för framtiden. Det skulle direkt skapa en fin optimism i länet.
Fru talman! Jag beklagar att Karl-Gösta Svensons enda åtgärd är att ropa på staten vid varje tillfälle. Jag har sagt att ytterligare insatser självfallet är motiverade från statens sida för att förnya och bredda näringslivet i Blekinge, och Blekinge är prioriterat i regeringens regionalpolitiska arbete. Jag måste åter få stryka under att det privata och kooperativa näringslivet, regionala myndigheter och sammanslutningar, liksom också Karl-Gösta Svenson, har ett ansvar för att det arbetet skall bli framgångsrikt.
Fru talman! Jag ropar inte på statens insatser. Insatserna finns hos företagen i Blekinge. Det är deras pengar som satsats, det är vinster som avsatts för kommande investeringar. Men pengarna är inte frisläppta, regeringen skall ju ge tillstånd att släppa dem fria. När det gäller allmänna investeringsreserven måste industriministern vara medveten om hur pass krånglig den är för små och medelstora företag att använda. Släpp medlen fria utan någon styrning från regeringens sida! Då tror jag på en snabb förändring av utvecklingen i Blekinge.

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att hjälpa till med ersättningsindustri till Ljusnarsbergs kommun. Bakgrunden till frågan är situationen vid Uddeholm Strip Steel i Bångbro. Bolaget, som ägs till lika delar av Uddeholm Tooling och Sandvik, bedriver verksamhet i Munkfors och Bångbro. Enligt vad jag erfarit har bolaget för avsikt att koncentrera verksamheten till Munkfors. MBL-förhandlingar kommer därför inom kort att upptas. Utan att föregripa resultatet av dessa förhandlingar har jag låtit meddela företagsledningarna i Sandvik och Uddeholm Tooling att regeringen utgår ifrån att de båda företagen, om det slutliga beslutet blir nedläggning, ser till att ny sysselsättning tillförs kommunen.
Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag kan upplysa att spekulationer om en nedläggning kom redan 1982 när Bångbroverken samordnades med Uddeholms motsvarande anläggning i Munkfors i Värmland. För två år sedan hade man fortfarande hopp om en bra framtid för Bångbro. Redan då minskades visserligen antalet anställda med 35 personer. Dessförinnan var antalet 287. Går vi längre tillbaka i tiden är antalet anställda ännu högre. I takt med strukturrationaliseringen har Bångbro hela tiden minskat sin personal utan att företaget tagit något som helst ansvar vare sig gentemot arbetare eller kommun. Och det är ingenting som talar för att företaget nu kommer att ändra sig på den punkten. Rationaliseringen har medfört att företaget ökat sina vinster medan arbetare och kommuninvånare får det sämre. Det behövs krafttag för att uppnå att arbetare och kommuninvånare skall gå skadeslösa ur den uppkomna situationen. Ersättningsindustri måste komma till så att man inte får en utflyttning från kommunen. Tittar man på hur företagen gjort förut i Bergslagen så ser man att någon ny sysselsättning inte har skapats. Då skulle det inte se ut som det gör. Om man skulle beskriva Sveriges arbetssituation och se Sverige som ett fönster, så har man dragit ner rullgardinen till nedanför Bergslagen. Det lyser igenom litet ljus längs kusterna. Låt oss försöka släppa upp rullgardinen, så att hela Sverige får ljus.
Fru talman! Jag vill hänvisa till den regeringsförklaring som statministern föredrog här i riksdagen för ett par timmar sedan. I den heter det: ”En fortsatt strukturomvandling i näringslivet är nödvändig. För att denna skall kunna ske i socialt acceptabla former fordras att företagen tar ansvar för de sysselsättningsmässiga konsekvenserna.
STORA gjorde under 1985 en vinst på 1,1 miljarder kronor. STORA planerar att lägga ner sågen i Skoghall. ”En fortsatt strukturomvandling i näringslivet är nödvändig. För att denna skall kunna ske i socialt acceptabla former fordras att företagen tar ansvar för de sysselsättningsmässiga konsekvenserna.
Den ökning av lönsamheten och den finansiella konsolidering som ägt rum under senare år skapar förutsättningar för detta.” Jag vill tillägga att ägarna till Bångbro är både kapitalstarka och vinstgivande företag. De inte bara bör, de kan utan risk för verksamheten på andra orter ta fullt ansvar för ersättningssysselsättning i Bångbro.
Den ökning av lönsamheten och den finansiella konsolidering som ägt rum under senare år skapar förutsättningar för detta.” Kommer regeringen att kräva att STORA tar ansvar för de förlorade arbetstillfällena vid sågen i Skoghall?
Fru talman! Det som sägs i regeringsförklaringen är ju vackert och fint, men var finns styrmedlen? Regeringen talar inte om hur man skall styra över medel från dessa kapitalstarka företag till ny industri. Har vi en industri som i dag inte går att utveckla mer utan som läggs ned, måste man finna medel att få företagen att verkligen satsa på ny industri.
STORA gjorde under 1985 en vinst på 1,1 miljarder kronor. STORA planerar att lägga ner sågen i Skutskär. ”En fortsatt strukturomvandling i näringslivet är nödvändig. För att denna skall kunna ske i socialt acceptabla former fordras att företagen tar ansvar för de sysselsättningsmässiga konsekvenserna. Den ökning av lönsamheten och den finansiella konsolidering som ägt rum under senare år skapar förutsättningar för detta.” Kommer regeringen att kräva att STORA tar ansvar för de förlorade arbetstillfällena vid sågen i Skutskär?
Det gör de inte i dag, och det drabbar kommunerna. Vi har haft en utflyttning från Bergslagen på runt 2 500 personer årligen under 1980-talet. Detta är kapitalstarka företag, som inte har tagit något som helst samhällsansvar.
STORA gjorde under 1985 en vinst på 1,1 miljarder kronor. STORA planerar att lägga ner sågen i Vikarbyn. ”En fortsatt strukturomvandling i näringslivet är nödvändig. För att denna skall kunna ske i socialt acceptabla former fordras att företagen tar ansvar för de sysselsättningsmässiga konsekvenserna. Den ökning av lönsamheten och den finansiella konsolidering som ägt rum under senare år skapar förutsättningar för detta.” Kommer regeringen att kräva att STORA tar ansvar för de förlorade arbetstillfällena vid sågen i Vikarbyn?
Jag menar att man då måste försöka få dem att ta det fulla ansvaret för sysselsättningen — gör de inte det drabbar det små kommuner som i dag har det mycket svårt.

Fru talman! Paul Lestander har frågat mig vad jag tänker göra för att förhindra att soldater drabbas av köldskador. Paul Lestander hänvisar i sin fråga till en övning vid I 14 i Gävle. Det finns särskilda säkerhetsbestämmelser för övningar vid stark kyla. Om dessa bestämmelser följs skall köldskador inte behöva inträffa. Ansvaret härför åvilar både befälen och de värnpliktiga. Utredning pågår om vad som hänt under den aktuella övningen. Jag avser därför inte att nu vidta några åtgärder.

Fru talman! Jag får först tacka försvarsministern för svaret. Köldskador inträffade också i fjol, trots de säkerhetsbestämmelser som försvarsministern nu åberopar. Antingen brister det i omdöme, varsamhet och ansvar från de befäl som har att se till att pauser tas under förflyttningar, att folk tittar på varandra och ser efter om köldskador uppträder, eller också är bestämmelsernas innehåll felaktigt. Jag blev själv jägarutbildad under min värnpliktstid, och vi hade inga köldskador. Antingen har utbildningen försämrats eller också har säkerhetsbestämmelserna gjorts mer innehållslösa. Jag tycker att försvarsministern med kraft och auktoritet borde angripa det här problemet. En försvarsminister som kommer från facket som har arbetat med arbetarskydd i olika former, borde rimligen ha en mycket stark känsla för att man inte bör slå ut sina egna genom att tillåta köldskador.

Fru talman! Per Stenmarck har — mot bakgrund av vissa uppgifter om att passpolisen i Trelleborg kommer att få minskade resurser — frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att tillgodose resenärernas krav på en snabb och smidig passkontroll. Passkontrollverksamheten i Trelleborg liksom på alla andra orter med passkontroll skall naturligtvis bedrivas på ett sådant sätt att de resande inte drabbas av onödiga förseningar. Enligt min bedömning har polismyndigheten i dag tillräckliga resurser för att klara denna målsättning. Någon minskning av resurserna är inte planerad. Polismyndigheten har däremot aktualiserat vissa frågor om det kommande resursbehovet, bl.a. mot bakgrund av att en ökad passagerartrafik förutses. Dessa frågor övervägs för närvarande av rikspolisstyrelsen.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Sedan snart 25 år tillbaka bedrivs färjetrafik mellan Trelleborg och Travemände. 1985 transporterades på denna sträcka 700 000 passagerare samt långt över 100 000 personbilar och lika många lastbilar och trailrar. Med investeringar i miljardklass kommer kapaciteten att öka kraftigt, vilket i sin tur sannolikt innebär att över en miljon passagerare årligen trafikerar linjen bara om några få år. Detta är bra på många sätt. Det är bra för svensk turism, där stora investeringar gjorts av kommuner, av Sveriges turistråd och av privata intressenter — allt i syfte att förbättra ett, åtminstone tidigare, alltför dåligt turistnetto. Färjetrafiken är också bra för svenskt näringsliv. Vad delar av detta näringsliv saknar är en tågfärja på ifrågavarande sträcka. Men vad som är av utomordentligt vital betydelse är att vi kan erbjuda alla dessa resenärer en god service. Det första intrycket av ett nytt land får man, exempelvis som turist, ofta av landets passkontroll. Det är utomordentligt dålig reklam för oss om passkontrollen tar för lång tid eller på annat sätt inte fungerar tillräckligt smidigt. En fullastad färja med omkring 1 800 passagerare kräver i dag ca 30 minuters passkontroll. Detta är nog de flesta beredda att acceptera. Med minskade resurser kan samma kontroll i framtiden komma att ta mellan en och två timmar i anspråk. Detta är utan tvivel en oacceptabel utveckling för alla parter. Jag vill hävda att det rör sig om minskade resurser redan i dag. Om justitieministern inte tror mig på den punkten kan han studera ett brev som har kommit från kommunstyrelsen i Trelleborg. Jag ber mot denna bakgrund att få fråga: Är justitieministern beredd att i dag ge ett besked om att även han anser att en sådan här utveckling är otillfredsställande och måste förhindras? Och vilka initiativ är regeringen beredd att ta i ärendet?
Fru talman! Jag har uttalat mig om resurserna för dagen, som jag bedömer vara tillräckliga. Kommunstyrelsen i Trelleborg har ju skrivit just till mig, och det är fler som har gjort det. Man oroar sig över om resurserna skall vara tillräckliga framöver, när vi får den större färjan. De här breven har lämnats över till rikspolisstyrelsen, på vilken det ankommer att se till att vi också i framtiden har tillräckliga resurser härvidlag i Trelleborg, och jag är övertygad om att vi kommer att ha det.
Fru talman! Trots att strömmen av asylsökande till Trelleborg praktiskt taget har upphört är bristen på passkontrollanter mer akut än någonsin. Detta beror främst på en kraftig ökning av trafiken både från Sassnitz och från Travemände. Om utvecklingen när det gäller resurserna blir den som väntas under de närmaste åren kan problemen komma att bli mycket stora. Det är därför viktigt att vi i tid söker förebygga att sådana svårigheter uppstår. Målsättningen är, som jag antydde, att man i dag skall klara passkontrollen på 30 minuter. Med nuvarande utveckling kan kontrolltiden på kort sikt komma att fördubblas, och på längre sikt blir situationen ännu värre. Detta kan komma att kosta mycket pengar. Den tid färjan ligger i hamnen är redan i dag väldigt kort, och varje försening är utomordentligt dyrbar. Därför är det väsentligt med ett positivt besked från justitieministern.

Fru talman! Göthe Knutson har — mot bakgrund av vissa uppgifter om att utländska medborgare visat intresse för Hälsinge regemente, I 14, i Gävle och dess anställda och deras bostäder — frågat försvarsministern vilken bedömning han gör beträffande det inträffande. Frågan har överlämnats till mig. Enligt vad jag har inhämtat känner polisen till de uppgifter som åsyftas i frågan. Det ankommer på polisen att bedöma situationen och vidta de åtgärder som föranleds av vad som kan ha inträffat. Jag har inte några andra kommentarer med anledning av frågan.
Fru talman! Jag hade tänkt att få tacka försvarsministern för det här svaret, men justitieministern har alltså tagit över. Jag måste nog säga, med all aktning för statsrådet, att jag är missnöjd med svaret. Visst går det att göra en bedömning. Ännu en gång har TIR-märkta, i detta fall polska, långtradare stannat vid ett militärt förband och besättningarna har där enligt vittnesuppgifter fotograferat anläggningen. Den händelsen kan sättas i samband med att s.k. tavelförsäljare, företrädesvis hemmahörande i Polen, har opererat i området, dels bland försvarsanställda, dels bland andra offentliganställda. Det här är inga hemliga uppgifter. Jag har kontrollerat tidningsoch radiouppgifterna med pressofficeren, och genom riksdagens upplysningstjänst har jag alla uppgifter. Det skulle vara mycket intressant, inte bara för mig utan för svenska folket, för allmänheten, att få veta ett statsråds — försvarsministerns eller som nu justitieministerns — bedömning av dessa ständiga händelser. Min fråga är ställd med anledning av den händelse som senast har iakttagits. Det är inget tvivel om att säpo bedömer det inträffade som mycket allvarligt. Jag ber att få hänvisa till en rad olika tidningsartiklar som har beskrivit händelseförloppen och bl.a. återger säpo-chefens oro.

Fru talman! Kerstin Ekman har — mot bakgrund av postverkets regler för föreningsbrev — frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som svarar mot de krav som kan ställas på att svenskt föreningsliv skall ha immunitet och föreningarna skall vara självständiga. Det är postverket självt som beslutar om regler och avgifter för det s.k. föreningsbrevet. Bakgrunden till det nuvarande systemet med föreningsbrev är följande. Som en följd av regeringens beslut om omläggning av portosystemet år 1981, som bl.a. innebar att trycksaksportot avskaffades, beslöt postverket införa föreningsbrev. Många ideella föreningar skulle annars ha drabbats av stora portohöjningar till följd av att trycksaksportot avskaffades, och avsikten med föreningsbrev var att mildra dessa effekter. Enligt de ursprungliga reglerna fordrades dels att avsändaren var en ideell, allmännyttig förening, dels att ett visst antal försändelser lämnades in över disk på ett postkontor. Vid en utvärdering som postverket gjorde för något år sedan konstaterades att även andra än de avsedda föreningarna använde sig av föreningsbrev. Även reglerna om antal försändelser visade sig, enligt postverket, vara krångliga och svåra att följa. De nya reglerna innebär att ett system med föreningsabonnemang har införts. Med det nya systemet blir det lättare för postverket att avgränsa förmånen av att få de något lägre portona till de ideella och allmännyttiga föreningarna.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag undrar om inte kommunikationsministern och jag kan vara eniga om att de allra flesta föreningar som drabbas måste lita helt på ideella insatser. De människor som genom sina ideella insatser gör det möjligt att öka gemenskapen, de får ännu en börda att bära. Portohöjningen slår hårt och gör det svårare att hålla kontinuerlig och tät kontakt med medlemmarna. Kommunikationsministern säger att bakgrunden till bestämmelserna om föreningsbrev är att trycksaksportot avskaffades och att postverket då beslöt införa föreningsbrev. Det är en sanning med modifikation. Man tog bort möjligheten att skicka öppna försändelser till lägre kostnad. Då blev det en storm mot detta. Inför detta retirerade postverket och införde föreningsbrev. Nu slår postverket alltså till igen. Postverket skall nu syna föreningarna och bestämma vilka som skall åtnjuta denna förmån. Jag vill ställa ytterligare några frågor till kommunikationsministern. Vad är det för skillnad på scoutföreningar och pensionärsföreningar? Den ena skall kunna skicka föreningsbrev, den andra inte. Vad är det för skillnad på invandrarföreningar och kamratföreningar? De förra får skicka föreningsbrev, de senare inte. Ungdomsorganisationer skall kunna skicka föreningsbrev, men inte båtklubbar. Var hamnar t.ex. seglarföreningar? Ytterst avgörs detta av postverket, som tydligen har den absoluta sanningen i sin hand. Är det inte otillfredsställande att postverket skall syna varje förening innan verket ger sitt ja eller nej? Postverket är ett monopolföretag. Av ett sådant måste man fordra mera än av andra företag. Postverket skall vara ett serviceföretag.
Fru talman! Jag tror att de flesta föreningar kommer att uppfatta detta system som ganska fördelaktigt. Bl. a. har reglerna ändrats så att de inte längre behöver skicka ett visst minsta antal för att kunna utnyttja det förmånliga portot. När det sedan gäller avgränsningen av olika föreningar har jag uppfattat postverkets bestämmelser så att man vill skilja mellan å ena sidan allmännyttiga och ideella föreningar och å andra sidan rent ekonomiska föreningar. Jag undrar om inte Kerstin Ekman och jag kan vara överens om att ekonomiska föreningar av olika slag inte bör ha förmåner av denna typ. Det är den rent ideella föreningsverksamheten som skall stödjas.
Fru talman! Ack ja, postverket har tid att kosta på sig att sända ut fina små lappar som man kan läsa, men av dessa framgår inte direkt att det förhåller sig på det sättet som kommunikationsministern säger. Så t.ex. skulle inte villaföreningar, kamrateller släktföreningar och båtklubbar få denna förmån. Men graden av idealitet bestäms ju av vad en villaförening gör. Den behöver inte vara en ekonomisk förening. Den kan vara en förening för att människorna skall träffas och vara tillsammans. Lika väl kan båtklubbar, som jag sade, vara seglarföreningar och utgöra en bra form för ungdomar att komma tillsammans. Det är hela tiden frågan om huruvida den absoluta sanningen finns hos dem som sitter i postverket och bestämmer vilka som skall få skicka föreningsbrev och vilka som inte skall få göra det. Är inte detta en onödig byråkratisk ordning? Var det inte bättre med den gamla metoden?
Fru talman! Jag har i varje fall ännu inte hört talas om några problem med denna gränsdragning. Jag utgår ifrån att man noga kommer att följa utvecklingen och återkomma ifall sådana problem uppstår. En del av de föreningar som Kerstin Ekman gav exempel på borde, föreställer jag mig, kunna gå under beteckningen idrottsföreningar och alltså inte utgöra något problem.
Fru talman! Anledningen till att kommunikationsministern inte hört något är att detta är så nytt. Föreningarna fick inte reda på detta förrän de efter den 1 mars kom till postverket och skulle lämna in sina föreningsbrev. Då fick de veta att de skulle komma tillbaka med en ansökan, lämna in sina stadgar och visa vilken styrelse de hade. Sedan skulle de få reda på om de fick skicka föreningsbrev eller inte.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det är positivt att bostadsministern i slutet av svaret antyder en beredskap att medverka till att rätta till de stora orättvisor som det nu tillämpade systemet med nettoaviseringen av räntebidragen innebär. Däremot måste jag tyvärr konstatera att inte ens bostadsministern tycks veta vilka konsekvenser systemet i verkligheten får. Bostadsministern påstår att alla låntagare blir lika belastade om man beaktar hela räntebidragsperioden. Detta är inte sant. Bostadsministern glömmer tydligen bort att när staten tjänar ränta på att räntebidragen betalas ut senare så uppstår motsvarande eller högre kostnad hos den låntagare som får räntebidragen motsvarande tid senare. Jag skall försöka belysa verkligheten med ett exempel. Villaägarna A och B bor grannar. Båda flyttade in i sina villor under första halvåret 1984. A fick sitt hypotekslån — således inte bostadslånet — utbetalt den 30 juni 1984. För honom betyder den nya ordningen med nettoaviseringen ingen förändring ekonomiskt. Skillnaden blir bara att det mindre räntebidrag han får från staten på sin bostadslåneavi kompenseras med motsvarande avdrag på ränteavin från stadshypotekskassan, som har gett honom bottenkrediten. B tyckte han hade tur när han fick sitt hypotekslån utbetalt ett par dagar tidigare än A, nämligen den 28 juni 1984. Nu har han dock anledning att djupt beklaga detta. Över 12 000 kr. av det räntebidrag han efter gamla ordningen skulle ha fått den 30 juni 1986 får han nu först den 28 december 1986. Banken vill självfallet inte vänta med räntebetalningen till dess. B har som ganska nybliven villaägare och familjeförsörjare en ansträngd ekonomi. Genom noggrann hushållning och planering har B och hans hustru lyckats klara sig ifrån att utnyttja dyra extra krediter. Nu klarar de inte längre det. De måste gå till banken och ta ett extra lån. Eftersom de inte har någon egentlig säkerhet att lämna, blir räntan 15 96 och årskostnaden ca 1 800 kr. När B får sitt räntebidrag sex månader senare, så är det tid för en ny räntebetalning till stadshypotekskassan, och B har ingen chans att återbetala lånet. I familjen B:s knappa men välplanerade ekonomi blir detta ett stort bekymmer. Under hela räntebidragsperioden blir familjen B:s extra räntekostnad i storleksordningen 15 000 kr. utbetalat fel dag. Till saken hör att familjen B inte haft någon som helst möjlighet att påverka tidpunkten för utbetalningen av hypotekslånet. Det är alltid banken som bestämmer när utbetalning skall ske, när pengar finns tillgängliga. Hur vill bostadsministern rätta till denna uppenbara orättvisa? Det kan inte vara rimligt att staten skall spara på ett så ojämlikt sätt! Nu säger bostadsministern att han i budgetpropositionen 1983 ärligt talade om vad han tänkte göra, och då var det ingen som protesterade. Litet inlindat säger bostadsministern att det egentligen inte är han utan riksdagen som är ansvarig. Jag vill då ställa frågan: Om bostadsministern när budgetpropositionen 1983 skrevs var medveten om dessa orättvisor, varför finns det inte en antydan om detta i budgetpropositionen? Är det rimligt att riksdagen skall få så bristfälligt material från regeringen att det skall krävas ingående uredningar för att undvika orimliga orättvisor? Jag vill också fråga bostadsministern om det är så att vi i fortsättningen måste räkna med att regeringen genom bristfällig redovisning försöker dölja besparingsförslagens orättvisor för att få riksdagens sanktion så att säga in blanko. Nu är jag väl medveten om behovet att spara för att minska budgetunderskottet, men då måste jag också fråga bostadsministern: Varför betalades kompensationen för fastighetsskatten avseende flerfamiljshus ut i förskott redan vid halvårsskiftet 1985? Hur stora ränteförluster har staten gjort genom denna förskottsbetalning till bostadsföretagen? Herr talman! För att debatten om möjligt skall ge ett positivt resultat för hårt drabbade villaägare, vill jag bidra med ett konkret förslag som undanröjer de värsta orättvisorna. Om alla som har förfallodag på sina hypotekslån före den 30 juni på förfallodagen får utbetalt den del av första halvårets räntebidrag som avser tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. förfallodagen, skulle likviditetspåfrestningar och räntekostnader bli mer rimliga och lika för alla villaägare. Förslaget innebär att det krävs en särskild beräkning vid första utbetalningen/nettoaviseringen av räntebidraget. Därefter blir rutinen lika med nu tillämpat system. Tyvärr innebär det dock en begränsning av besparingen, men jag förutsätter att bostadsministern har stort intresse av att skapa större rättvisa och ställer därför frågan om bostadsministern är beredd att positivt pröva mitt förslag eller gärna något eget ännu bättre förslag.

Herr talman! Bostadsministern är självfallet väl medveten om att detta är en ganska komplicerad materia. Jag har givetvis inte någon annan ståndpunkt än bostadsministern när det gäller utskottens beredningssätt och kraven på att utskott skall bereda en fråga. Men det kan inte hjälpas att det finns tidsbegränsningar och att det ändå hade varit rimligt att det i propositionen hade funnits signaler om de orättvisor som jag här har påpekat. Det tror jag att bostadsministern kan hålla med mig om. Jag tvivlar faktiskt på att ens bostadsdepartementet var medvetet om orättvisorna när det lade fram förslaget. På den punkten kanske vi kan få ett förtydligande. Det var inte slumpmässigt som jag redovisade mina två exempel på förskottsutbetalningen av kompensation för fastighetsskatten till i första hand de bostadsföretag som har flerfamiljshus med räntebidrag. Såvitt jag förstår har staten åtagit sig en avsevärd kostnad och gett dessa företag en betydande ränteintäkt genom att de flera månader innan de skall betala ut fastighetsskatten får kompensation för denna utbetalning. Om dessa pengar hade använts till att göra förslaget avseende villaägarna mera rättvist — båda förslagen har ju lagts fram av regeringen — hade nettobesparingen i statskassan sannolikt blivit densamma, kanske större. Det är anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt i ena fallet överkompenserar och i det andra mycket orättvist belastar låntagarna. Det är just orättvisan i förslaget som jag vänder mig emot. Det är inte så, bostadsministern, att någon tidigare har fått räntesubventioner i förskott. Den regel som har funnits har inneburit att räntebidrag har utbetalatst.o.m. utbetalningsdagen, icke en enda dag i förskott. Vad som nu händer är att staten upp till fem månader och 29 dagar fördröjer utbetalningen av räntebidraget. Det är detta som skapar orättvisa. Det är inte rätt att ett fåtal av ett kollektiv skall bära hela skuldbördan. Förskjutningen av inbetalningen när det gäller bostadslånet har ingenting med mitt exempel att göra. Jag har endast räknat med kostnaden för bottenlånet i hypotekslånet. Mitt exempel på denna punkt är helt korrekt.